Fru talman! Jag skall försöka hålla mig inom den angivna tiden och inte tala så länge som Gullan Lindblad. I fjol sade jag i debatten om sjukförsäkringen att folkpartiet slår vakt om de generella socialförsäkringarna. Vi vidhåller självfallet denna uppfattning. Det är en liberal självklarhet att trygghetssystemen skall vara så utformade att de ger trygghet för dem som drabbas av bl.a. sjukdom och arbetsskador. Denna liberala grundprincip håller nu på att spolieras, eftersom flera av socialförsäkringarna lider av sådana brister att de inte längre fungerar tillfredsställande. Folkpartiet har ända sedan timsjukpenningen föreslogs och infördes varit mycket kritiskt till den utformning som den fått. I ena fallet överkompenseras den sjuke och i andra fallet underkompenseras han. Vi kan inte ha ett system som dräneras på miljoner samtidigt som det är orättvist för försäkringstagarna. I slutändan har det blivit så att utformningen av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen har inneburit orimligt långa väntetider för rehabilitering och vård. Vi framhåller även i år att vi vill ha ett bättre samband mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Trots folkpartiets kritik av systemet och den oförmåga som socialdemokraterna uppvisar, kan man dock skönja en viss ljusning i mörkret. I fjolårets betänkande framhöll utskottsmajoriteten att det inte fanns någon anledning att göra den översyn av sjukförsäkringen-som motionärerna förordade. Nu kan man skönja en viss vilja till eftertanke. Det kanske inte är så lätt att försvara ett system som fungerar dåligt och som blir ekonomiskt alltmer orimligt för varje dag som går. I år avstyrker utskottsmajoriteten inte våra motioner utan hänvisar till att regeringen ämnar framlägga förslag om en tvåveckors arbetsgivarperiod. Det är bra att majoriteten äntligen inser systemets förfall och att ni är beredda att medverka till någonting som kan bli bättre. Jag vill fråga Börje Nilsson: Vad är det som gjort att ni äntligen kommit till insikt? Fru talman! Eftersom utskottsmajoriteten inte nu vill fatta beslut om en arbetsgivarperiod och inte heller vill vidta åtgärder mot orättvisorna i fråga om överkompensationen, vidhåller folkpartiet självfallet sina förslag. Låt mig också klara ut, så att inga missförstånd uppstår, att folkpartiet inte accepterar den form av finansiering av arbetsgivarperioden som regeringen aviserat. Folkpartiets huvudskäl för en arbetsgivarperiod är att arbetsgivaren skall motiveras att ta ett större ansvar för arbetsmiljön. Att i det läget rycka undan betydande medel från varje arbetsgivare får motsatt effekt. Jag vill också framhålla att det kan behövas vissa modifikationer för att inte grupper med stor förväntad frånvaro skall få svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Det kan också behövas undantag för arbetsgivare med endast några få anställda. Det bör vara möjligt att införa ett sådant undantag. Fru talman! Den oroväckande utvecklingen av sjuktalen måste tas på allvar. Även om det i år har kunnat skönjas tecken som visar att sjukfrånvaron minskar något, finns det all anledning för riksdagen att se allvarligt på problemet. Från folkpartiets sida har vi tagit upp frågan om de höga sjuktalen för kvinnor. Vi anser att dessa höga tal är en varningssignal och tyder på brister i arbetslivet. För att sjuktalen skall kunna minskas måste problemen ägnas ökad uppmärksamhet. Vi har därför krävt en kartläggning och analys av problemet för att möjliggöra fortsatta diskussioner om hur man skall kunna förbättra kvinnors arbetsvillkor. Som jag tidigare antytt är vi i folkpartiet mycket bekymrade över de långa handläggningstiderna i arbetsskadeförsäkringen. Dessa påverkar i hög grad möjligheterna till rehabilitering och därmed möjligheterna för arbetsskadade att återgå till arbetslivet. Regeringen föreslår nu nya sjukpenningnivåer. Det är bra, men vi kan inte nöja oss med det. Vi anser att detta bör vara en fråga mellan läkaren, försäkringskassan, den försäkrade och arbetsgivaren. Så långt det är möjligt bör sjukpenningnivåerna anpassas till varje enskilt fall. En sjukskrivning på mellan 90 96 och ned till 10—15 96 bör kunna vara möjlig, om detta underlättar rehabiliteringen och återgången till arbetet. Jag skulle vilja att Börje Nilsson redovisade sina synpunkter på detta förslag. En sådan reform skulle dessutom spara pengar för samhället, något som naturligtvis också är viktigt. Fru talman! Återigen tar vi upp frågan om vilande SGI under studier. Vi anser att det är en självklarhet att man skall få ha sin sjukpenninggrundande inkomst vilande under studier som berättigar till studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd. Majoritetens krav på att studiestöd skall ha utnyttjats kan inte vara rimligt. Det måste vara studierna som avgör om SGI skall vara vilande, inte huruvida man utnyttjat samhällets studiemedel. Vi anser att regeringen omgående bör lägga fram ett förslag i den riktningen. Till den frivilliga sjukpenningförsäkringen kan man i dag inte ansluta sig efter 55 års ålder. Majoriteten tycker sig tydligen ha gått mycket långt när den föreslår att det inte längre skall krävas att den som ansluter sig efter 55 års ålder skall kunna styrka att han har god hälsa. Jag instämmer i Gullan Lindblads argumentering för att även de som är över 55 år skall ha denna rätt. Den mycket blygsamma ersättning som man kan få efter frivillig anslutning måste rimligen kunna utgå även till människor som söker inträde efter 55 års ålder. Fru talman! Vi i folkpartiet vill lyfta fram två grupper när det gäller högkostnadsskyddet. Vi anser det vara viktigt att underlätta situationen för psoriatiker genom att ge dem möjlighet att sköta sin behandling i hemmet och i den öppna vården. Psoriatikerna har betydande kostnader för resor till och från behandlingsanläggningar och för mjukgörande krämer, som inte heller omfattas av högkostnadsskyddet. Vi anser också att det är viktigt att personer som lider av sjukdomen PKY skall få möjlighet att köpa specialdestinerade livsmedel till rabatterat pris även efter 16 års ålder. Senare års forskning har visat att sådana patienter måste fortsätta med sin diet även längre upp i åldrarna. Det är angeläget att den utredning om fria läkemedel som vi så länge väntat på tar upp även denna för dess två grupper så viktiga fråga. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till folkpartiets samtliga reservationer.

Fru talman! Den 1 december 1987 infördes timsjukpenningssystemet i vårt land. Vi i centerpartiet hade yrkat avslag på förslaget om införande av detta system. Vi ville i stället ha ett system som med mindre byråkrati skulle ge rättvisa åt dem som var deltidsanställda eller arbetade i skift. Timsjukpenningen ger en orättvis ersättning; vissa underkompenseras, medan andra överkompenseras. Det största problemet har trots allt varit den svårighet som förelegat för försäkringskassans personal att lära sig att hantera detta byråkratiska system. Nu aviseras att arbetsgivarna skall ta över sjuklönen under de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. Därmed kommer också timsjukpenningssystemet att frångås. Systemet har varit en dyr parentes, som bidragit till att sjukkontroll och rehabiliteringsinsatser inte har kunnat genomföras. I vissa fall hade man på försäkringskassorna inte ens tid att svara i telefon, och utbetalningarna fördröjdes. Förhoppningsvis skall regeringen ha lärt sig av denna dumhet och för framtiden undvika att lägga fram förslag om så dåligt genomtänkta system. Nu skall vi försöka komma till rätta med alla de problem som sjukförsäkringssystemet är behäftat med. I utskottsbetänkandet anges att kostnaderna för sjukförsäkringen finansieras till 15 Jo med statsbidrag och till 85 20 med avgifter. Det är dock en sanning som inte längre står sig. I verkligheten finansierar statsbidraget i dag 25 96 av försäkringen. Avgifterna räcker inte till, eftersom antalet sjukskrivningar har ökat på ett mycket oroväckande sätt. Bl.a. det skälet gör det angeläget att med stor handfasthet försöka påverka de nuvarande förhållandena. De korta sjukfallen, som svarar för 22 96 av sjukdagarna, kan naturligtvis också minskas. Det finns stora vinster att hämta på det området. De viktigaste insatserna måste dock ske för att minska de långa sjukfallen, de som varar mer än 90 dagar. Dessa svarar för 46 96 av alla sjukdagar. Det är där de största mänskliga och ekonomiska vinsterna kan göras. Det är också oroväckande att det är sjukvårdspersonalen som toppar frånvarostatistiken. Vi i centern är kritiska till att detta bidragssystem kan användas som ett konfliktvapen. Det är naturligtvis inte meningen. Vi är emellertid inte övertygade om att det bara är fusk som ligger bakom de sjukskrivningstal vi i dag har. Det finns väldigt mycket att vinna genom att skapa bättre arbetsmiljöer, där människorna trivs. Av den anledningen sluter vi upp bakom arbetslivsfonden, vars åtskilliga miljarder kronor nu kan ställas till förfogande för att ändra på arbetsmiljöer och se till att rehabilitering kommer till stånd i snabbare takt. Detta skall vi debattera senare i eftermiddag här i kammaren. Det är nog på detta område som besparingar i sjukförsäkringssystemet i första hand bör göras. Jag tror inte att införande av karensdagar är det som i första hand leder till besparingar i systemet. Det är de långa sjukskrivningsperioderna som är dyrast. Människor skall också utnyttja system på det sätt som är tänkt. Ingen kan acceptera att man misshushållar med allmänna medel. Även i detta fall är det en fråga om uppfostran. ; Vi i centerpartiet har väckt ett antal motioner under våren med anledning av olika propositioner på det här området, bl.a. om införande av en s.k. arbetsgivarperiod. Vi har också krävt en samordning av reglerna kring arbetsskadorna för att på det viset också minska kostnaderna och byråkratin. Arbetsskadorna är ju orsak till många av de kostnader som vi har i försäkringssystemen. Vi från centerpartiet har försökt att hinna med att parera alla de förslag som för närvarande så att säga flyter omkring på sjukförsäkringsområdet. Under allmänna motionstiden väckte vi en motion om att det finns anledning att pröva att införa arbetsgivarperiod. Vi kommer dock inte att kunna stödja förslaget om inte arbetsgivaravgiften samtidigt sänks och om inte särskild hänsyn tas till småföretagen samt till de personer som ofta är sjuka. Möjligheten att kvarstå i nuvarande system måste behållas för exempelvis handikappade. Så är det i Norge, som har en period med arbetsgivarinträde i sitt sjukförsäkringssystem. Det finns också anledning att studera småföretagens möjligheter att klara av ett arbetsgivarinträde. I det sammanhanget är ett gammalt centerkrav aktuellt. Det handlar om en differentierad arbetsgivaravgift, eftersom småföretagen har lägre sjukfrånvaro än de större. Det är därför ett rättvisekrav att de också i beräkning av avgifterna kan få räkna sig detta till godo. Detta faktum tyder på att arbetsmiljön spelar stor roll för trivseln i arbetet. I småföretagen känner de anställda också samhörighet med sin arbetsplats på ett annat sätt än man gör i de stora företagen. Det återstår att se om det aviserade förslaget framläggs. Det har under denna vår varit svårt för regeringen att bestämma sig för om aviserade propositioner skall framläggas eller inte. Det är väl också på tiden att regeringen inser att den är en minoritetsregering och därför får anpassa förslagen till en tilltänkt majoritet. Förhandlingarna i utskotten — åtminstone socialförsäkringsutskottet — har lett till bra förslag som gynnat dem som mest behöver stöd. Med möjlighet till flexiblare sjukpenningnivåer ges också möjlighet att snabbare återgå etappvis till arbetet. I ett annat betänkande har vi tillstyrkt detta förslag. Nu gäller det bara att göra detta beslut känt, så att människor också ges en rejäl chans att pröva detta. Det vore ett bra sätt att återgå i tjänst så snart som det är möjligt. Egenföretagarnas sjukpenninggrundande inkomst har alltid varit svår att fastställa. I alla fall har vi tyckt att regeringens vilja att göra detta har saknats. Vi från centern har tyckt att man behandlat egenföretagarna med alltför stor njugghet. Nu kommer denna fråga förhoppningsvis att lösas. I regeringskansliet pågår beredningen av ett förslag från riksförsäkringsverket till ny sjukpenningförsäkring för egenföretagare. Nu återstår det att se om detta också resulterar i ett förslag inom den närmaste framtiden. I dag får vissa företagare sjukpenning beroende på vilken bransch de tillhör och inte med hänsyn till den inkomst de har. Detta är ett av de märkliga problem som egenföretagarna råkar ut för. Nu kan vi bara hoppas att detta problem skall rättas till med det förslag som har aviserats. Med vår reservation vill vi visa att detta bör ske snarast möjligt. Frivillig sjukpenningförsäkring infördes 1989 och ersatte den obligatoriska försäkringen, som gav 8 kr. till främst hemarbetande kvinnor. Om man inte har tecknat en frivillig försäkring före 55 års ålder, så finns det inte någon möjlighet att göra det därefter. Detta drabbar hårt kvinnor som prövat ett yrkesarbete som de inte orkat med eller som har upphört. De har då ingen möjlighet att försäkra sig inför eventuell sjukdom. Nu anses hon som en försäkringsm t kalkylerad risk, och hennes sjukdom skulle rubba förutsättningarna för försäkringens finansiering. Plötsligt tycks det som om kvinnor fått en mycket stark ekonomisk roll. Det handlar dock om mycket få kvinnor i denna situation, och de har mycket låga anspråk. Jag kan inte förstå att de låga anspråken skulle hindra kvin norna att få försäkring. Det är som vanligt kvinnorna — som har offrat tid och ork på anhöriga och närståendevård — som är de stora förlorarna i det nuvarande försäkringssystemet. Vi i centern tycker inte om detta, och vi har därför reserverat oss till förmån för en generösare tolkning. Socialförsäkringsutskottet har under ett antal år fört en ojämn kamp med regeringen för att högkostnadsskyddet skall förändras och inrymma andra förmåner än vad det gör i dag. Tyvärr har regeringen inte tagit riksdagens beslut på allvar. Det har inneburit att det fortfarande finns stora orättvisor som träffar människor som redan är hårt drabbade av sjukdom. Vi i centern har lagt en motion på detta område. Vi anser att den idén som används i Jönköpings län borde kunna prövas i detta sammanhang. Man skulle kunna ha frikortssystem för dem som ofta är sjuka. Vi har fortfarande en förhoppning om att regeringen skall villfara riksdagens beslut. Det betyder att centern kommer att bevaka om regeringen denna gång uppfyller riksdagens beslut och påbörjar en utredning. Möjligheten till närståendevård har funnits i snart ett år. Denna möjlighet innebär att en närstående kan hjälpa till med vård under 30 dagar. Speciella regler skall garantera att man inte vårdas i hemmet mot sin vilja. Centern anser att det behövs något längre tid för att vi skall kunna dra slutsatser om huruvida vi skall utöka eller på annat sätt förändra denna vårdform. Av den anledningen yrkar vi inte heller bifall till de motioner som väckts av centerpartister i dessa frågor. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till centerns reservationer nr 3, 9, 10 och 13 i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Den här debatten om sjukförsäkringen tillhör de klassiker som återkommer varje år. Lika säkert som amen i kyrkan försöker Gullan Lindblad varje gång att i bästa stil förtala sjukförsäkringen. Det är nästan på ett lustfyllt sätt som Gullan Lindblad diskuterar misstankarna att vi är hemma i onödan och försöker så att säga fuska till oss pengar från sjukförsäkringen. Hon har sin bild klar av hur det ser ut: det är i första hand de unga människorna som fuskar med sjukförsäkringen. Jag har tagit med mig litet statistik, så jag kan läsa högt för Gullan Lindblad. Jag vet inte om det nyttar något till att göra det. Gullan Lindblad har ju sin bild klar av hur det är, och jag tror knappast att hon låter sig påverkas. Men jag vill ändå till protokollet ange att de långtidssjukskrivna över 90 dagar svarar för hälften av ökningen av kostnaden. Korttidsfrånvaron — det skulle väl vara den som vi fuskar med — svarar bara för en mindre del av kostnadsökningen. Man kan också se att det är kvinnorna som står för ökningen av korttidsfrånvaron. Männens korttidsfrånvaro har inte ökat under de senaste tio åren. Inom LO-SAF-området är faktiskt kvinnornas sjukfrånvaro 80 90 högre än männens. Detta är allvarliga siffror. Andra siffror visar att kvinnorna är utsatta för belastningsskador på ett helt annat sätt än männen. En del av siffrorna kan sägas vara ett uttryck för de skador som kvinnor utsätts för i arbetslivet. Men de kan också sägas ge uttryck för det tryck som kvinnor utsätts för i dag; de dubbelarbetar, har svårigheter att få barntillsyn och att kombinera barn och yrkesarbete. Dessa siffror visar därför hur oerhört viktigt nästa ärende på dagordningen är, nämligen utbyggnaden av föräldraförsäkringen. I detta betänkande flaggas det också för det kommande förslaget om införande av sjuklön. Utskottet uttalar sig varken för eller emot det. Utskottet säger att det inte vill föregripa ärendets behandling. Propositionen är ju ännu inte framlagd. Jag vill inte heller föregripa ärendets behandling. Men jag vill ändå vid detta tillfälle passa på att klargöra att vi i vpk inte har, som det ibland påståtts i massmedia, sagt ett ovillkorligt ja till det här förslaget. Vi kan givetvis inte säga ja till ett förslag som vi ännu inte har sett och som ingen av oss vet i detalj hur det kommer att se ut. Möjligtvis kan jag ange några principer som vi tycker är viktiga och som vi inte kommer att backa från när det gäller detta förslag. För det första måste det klart framgå att förändringar i sjukförsäkringen inte får leda till att sjukförsäkringen privatiseras. För det andra vill vi också påpeka att det är oerhört viktigt att det är försäkringskassan som har ansvaret för tillsynen och kontrollen, även om arbetsgivaren skulle ansvara för administrationen. För det tredje måste facket få ett ökat inflytande över personalpolitiken. Fru talman! I går var det en tjänsteman på sjukvårdsförvaltningen i Malmö som förmodligen drog i gång en debatt om patientavgifterna. Han talade om att han kommer att lägga fram ett förslag för sina politiker om att patientavgifterna skall höjas till 300 kr. Den mannen talade klarspråk. Han sade att förslaget syftar till att få bort okynnesbesöken hos läkare. Jag vill också säga att denna fråga även var uppe till debatt i går. Socialministern tog då inte klart avstånd från förslaget, utan hon meddelade bara att patientavgifterna kommer att bli föremål för diskussioner eller översyn. Jag undrar därför hur socialdemokraterna ser på patientavgifterna. Om man tittar på kostnadsutvecklingen kan man se att om patientavgifterna skulle ha följt konsumentprisindex, skulle ett besök hos doktorn i dag ha kostat 30 kr. Men det gör det alltså inte, det kostar 60 kr. att gå till doktorn. Då skulle man kunna tänka sig att sjukvårdskostnaderna under 80-talet har haft en explosionsartad utveckling jämfört med andra kostnader. Men så är inte heller fallet. Om man jämför sjukvårdskostnaderna inom den offentliga vården med konsumentpriserna har vårdkostnaderna ökat med 63 26 under 80-talet, och konsumentprisindex har ökat med 67 20. Kostnadsökningen för de privata läkarbesöken har varit större, den kostnaden har ökat med 88 Jo. Men det finns alltså inte heller detta samband, utan patientavgifterna har ökat oskäligt mycket i förhållande till kostnadsutvecklingen inom vården och i förhållande till konsumentprisindex. Därför undrar jag vilken roll socialdemokraterna ger patientavgifterna. Är patientavgifterna ett redskap för att stävja okynnesbesök hos läkare? Hur höga anser socialdemokraterna att avgifterna kan vara utan att de får effekten att folk tittar efter i plånboken för att se om de har råd innan de går till doktorn? Patientavgifterna har ju inte någon större betydelse för landstingens inkomster. Under hela 80-talet har patientavgifterna inte svarat för mer än 2 Yo av landstingens inkomster. De skulle alltså mycket lätt och billigt kunna ersättas skattevägen. Vpk har i reservation 11 föreslagit att patientavgifterna skall indexregleras. Jag tror att det är det enda sättet för att man skall förhindra denna explosionsartade kostnadsutveckling för patienterna. Högkostnadsskyddet är alltså inte tillräckligt för att skydda dem som har störst behov av läkarbesök. Och många som är yrkesverksamma får genom avtal ersättning för kostnaderna för både medicin och läkarbesök. Systemet med de höga patientavgifterna är alltså ganska orättvist. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 11.
Fru talman! Jag tycker att det var egendomligt att Margö Ingvardsson i sitt anförande vände sig främst till mig som ändå är representant för ett oppositionsparti. Men Margö Ingvardsson ser förmodligen moderata samlingspartiet som det parti som har ett klart alternativ till den låt-gå-politik som för närvarande förs. Då känner jag mig naturligtvis litet smickrad. Jag behöver inte förtala sjukförsäkringen, Margö Ingvardsson. Jag sade också tidigare att dessa påhopp har gjorts på mig. Numera har jag ju bevis i försäkringskassornas utredningar och kontrollverksamhet. De unga kvinnornas och småbarnsfamiljernas situation som Margö Ingvardsson målade upp är ju ett resultat av en socialistisk familjepolitik som innebär att båda föräldrarna i en småbarnsfamilj tvingas att arbeta i stället för att den ena föräldern under någon tid är hemma och sköter barn. En del småbarnsföräldrar skulle kanske hellre vara hemma. Men detta har gjorts omöjligt. Därmed blir livssituationen svår att hantera för dessa människor. Från dem som arbetar inom vården har jag hört att många av de skador som sägs vara arbetsskador faktiskt kan vara besvär orsakade av att hela livssituationen är jobbig för en del människor. Människor tvingas kanske ge sig i väg tidigt på morgnarna med barnen till daghem, m.m. De får då t.ex. spänningar i nacke och axlar eller andra psykosomatiska sjukdomar och tror att dessa besvär emanerar från arbetsmiljön. Dessa faktorer går hand i hand, och i detta sammanhang kan vi inte komma med några klara påståenden. Men jag behöver sannerligen inte förtala någon försäkring. Jag är realist, även om jag alltid har jobbat med vård och sociala frågor och tycker att det är viktigt att vi har ett fullgott försäkringssystem.
Fru talman! Att jag vänder mig till moderaterna beror givetvis på att moderata samlingspartiet är det parti som ihärdigast försöker hålla liv i myten att människor okynnessjukskriver sig, att ökningarna av kostnaderna för sjukförsäkringen främst skulle bero på att människor är hemma i onödan och att det här beteendet skulle vara vanligast bland de unga människorna. Men dessa påståenden är ju inte sanna. Det finns inga statistiska belägg för dem. Visserligen kan man tolka siffror litet olika beroende på vilka slutsatser som man vill dra. Men sjuktalen har inte ökat så dramatiskt, och framför allt inte korttidsfranvaron, vilket Gullan Lindblad påstår. I siffermaterialet finns det även en stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden. Och det är i denna grupp som de stora sjuktalen finns. Det är riktigare att titta på dem som är i arbete och som finns redovisade i AKU, dvs. SCB:s arbetskraftsundersökningar. Tittar man på dessa siffror ser man alltså att sjuktalsutvecklingen har förhållit sig stabil ända sedan 1987, med 16 dagar per anställd och år. Det är helt enkelt en myt som moderaterna försöker hålla vid liv att det är de unga som sjukskriver sig för att kunna plocka ut så mycket pengar som möjligt av sjukförsäkringen.
Fru talman! Jag vänder mig faktiskt mot Margö Ingvardssons påstående att vi skulle upprätthålla en myt. Har inte Margö Ingvardsson läst eller studerat någonting av den statistik som finns från bl.a. riksförsäkringsverket? Det är tydligen så att statistik kan man läsa ungefär som en viss potentat läser Bibeln. Jag tycker att Margé Ingvardsson har gjort det. Bl.a. står det om sjukskrivningsmönstret bland ungdomar och unga vuxna i ”Riksförsäkringsverket informerar 1990:1” att ”de frekventa sjukskrivningar bland unga människor uppmärksammats. Den löpande sjukpenningstatistiken visar att nästan var femte sjukpenningförsäkrad i åldern 20—25 år är sjukskriven minst en gång varannan månad.” Så sjuka tror jag uppriktigt sagt inte att unga människor är, Margö Ingvardsson. Detta kan vi debattera fram och tillbaka, men läs statistiken och titta på försäkringskassornas resultat! Man konstaterar att upp till 30 90 av de sjukskrivna antingen gick i jobb och hade dubbel ersättning eller också var sjukskrivna utan att vara sjuka. Detta är sanningen.
Fru talman! Jag läser både statistik och de förslag som moderaterna åstadkommer. Jag är överens med Gullan Lindblad om att ökningen av korttidsfrånvaron hos unga är oroande. Det som är mest oroande tycker jag är att det är de unga kvinnorna som dominerar i den här gruppen. Enligt de rapporter som vi har fått om de unga kvinnornas arbetsmiljö löper de stor risk att utsättas för belastningsskador. Det visar alla undersökningar och även arbetsmiljökommissionens resultat. Det är alltså de unga kvinnorna som i första hand utsätts för belastningsskador. Det är givetvis där vi skall göra insatser. Gullan Lindblad och jag har haft diskussionen om vårt socialförsäkringssystem många gånger tidigare. Den verkliga orsaken till att Gullan Lindblad alltid kastar sig över vårt socialförsäkringssystem är att socialförsäkringssystemet är det system i samhället som har den största omfördelande effekten. Det är klart att det är därför som moderaterna är så ivriga att angripa det systemet för att om möjligt slå sönder det och privatisera det.

Fru talman! I går hade vi en lång debatt inom socialområdet, där vi tangerade dagens ämnen. Då ansåg jag bl.a. att hela vår välfärd är i fara, då kost nadsökningarna för socialförsäkringssystemet fortsätter i en allt snabbare takt. Om vi skall skära i systemet får det inte drabba de svagaste grupperna i samhället. Därför har vi sagt nej till införandet av karensdagar, för det är de långa sjukskrivningarna som vi måste komma åt. Karensdagarna drabbar de svagaste: låginkomsttagare, kvinnor, de som har de tyngsta jobben, småbarnsföräldrar, migränpatienter, kvinnor med mensvärk. Vilka är det som har migrän för resten? Det är ofta de som har de tunga och svåra jobben, som har småbarn och sover dåligt. De får i alla fall svår huvudvärk — migrän är ju medicinskt något speciellt. Men man drabbas av migrän även på grund avstress. Därför säger vi i dagens läge nej till arbetsgivarperiod i den utformning som vi kan överblicka att den kommer att få. Det finns pengar att hämta i näringslivet, men detta förslag kan arbetsgivaren ganska bra klara sig ifrån genom att samla in uppgifter om sina kommande anställda i intervjuer, från föregående arbetsgivare osv. Återigen kommer framför allt kvinnor, småbarnsföräldrar och de som skall återanpassas till arbetslivet, sådana som har varit ofta sjuka, att slås ut från arbetsmarknaden. När arbetskraft kommer in från EG kommer med all sannolikhet arbetslösheten att öka. Då blir det större möjlighet att välja arbetskraft. Har vi då arbetsgivarperiod på 14 dagar, då väljer man en helt annan arbetskraft än den som vi vill värna om i socialförsäkringssystemet. När det gäller den gamla 7-kronan är vi oerhört tveksamma till en ökning — det sade jag också i går i socialdebatten — därför att det är så många som har företagshälsovård. Vilka är det som betalar avgifterna? Jo, det är fortfarande barnfamiljer, låginkomsttagare och pensionärer. En blygsam ökning kan vi acceptera — detta är ju en avgift som ibland stiger. Men en kraftig ökning sätter vi oss emot. I nästa ärende kommer vi in på föräldraförsäkringen. Vi vill inte dra in på utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Den utlovade reformen där man satsar på barn och familj vill inte miljöpartiet skjuta på framtiden. Vi har i vårt program en längre föräldraförsäkring, upp till två år. Men vi anser att den kan byggas ut i den takt som majoriteten har föreslagit. Vi har inte krävt en utbyggnad till två år innan vi har kommit upp till 18 månader. Vi måste göra någonting åt sjukskrivningar, arbetsskador och förtidspensioneringar. Med piska går det bara en kort tid, och inte i vårt samhälle. Det går inte att använda piska i ett fritt samhälle, utan där måste man använda andra metoder. Vi tycker att sextimmarsdagen behöver införas och arbetsmiljön förbättras. Människor är inte så sjuka. De allra flesta vill arbeta, sköta sitt arbete, känna att de är fria och oberoende, klara sig själva och inte ligga samhället till last. Det finns naturligtvis alltid några som utnyttjar systemet, det kan vi aldrig komma ifrån. Men det menar jag är marginellt. Närståendevården kom också upp här. Där menar vi att det ännu så länge enligt de undersökningar och efterforskningar som jag har gjort mest blivit en pappersprodukt. I livets slutskede är det ofta mycket svåra och tungvårdade patienter man skall ha hemma. De kräver mycket läkartillsyn, mycket smärtstillande medel och mycket vård. Denna vård skall byggas ut. Vi vill inte ta upp det nu, eftersom reformen är så nyligen införd. Man måste låta olika reformer och förslag verka någon tid innan man kommer med andra förslag. Vi återkommer till denna fråga senare. Vi har i reservation 4, ett förslag att skära i socialförsäkringssystemet och jag vill yrka bifall till den reservationen. Vi vill att efter 4,5 basbelopp, dvs. vid ungefär 135 000 kr., skall man bara få 70 96 av sin lön. Upp till denna inkomst får man alltså 90 26 och därefter 70 90. Någonstans måste vi ju minska, och vi tycker då att det kan vara skäl att tänka sig att minska ersättningen för höginkomsttagare. Även det förslaget är tveksamt. Men där kan vi tänka oss att skära i de stora utgifterna. Jag yrkar som sagt bifall till reservation 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ragnhild Pohanka talar om att arbetskraften kommer att välla in från EG, men vi vet genom utredningar i EG att det inte går till på det sättet. Människor väller inte in i andra länder, utan av kulturella och språkliga skäl stannar de i sitt hemland. Det blir inte alls så, som ni tror i miljöpartiet, att det kommer att välla in en massa människor. Dessutom är väl inte Sverige ett sådant enormt lyckoland att alla vill komma hit. Ni säger i miljöpartiet att någonting måste göras åt de många och långa sjukskrivningarna, men en arbetsgivarperiod vill ni verkligen inte ha. Men det går ju inte att bara ställa in sig i det socialistiska ledet, där socialdemokrater, och i viss mån också vpk, år ut och år in hävdar att det gamla systemet skall vara kvar även om det borde skrotas därför att det inte fungerar. Låt oss prova arbetsgivarperioden! Det är av just arbetsmiljöskäl, som jag sade i min inledning, som arbetsgivarna skall motiveras att göra rejäla insatser på arbetsplatsen och som arbetsgivarperiod skall införas. Det är det som är det viktiga, och då borde vi kunna vara överens om att det är den vägen vi måste gå. Miljöpartiet vill att ersättningen skall vara bara 70 26 för inkomster över 4,5 basbelopp. Det är inte någon lösning — det blir ett slag i luften. Dessutom drabbar det vissa kategorier av löntagarna och inte andra. Det är en ganska jämn spridning av sjukskrivningarna över hela fältet, och då kan man inte ge sig på vissa grupper, utan man måste se till helheten. Arbetsgivarperiod är en ypperlig väg att gå för att förbättra arbetsmiljön, och då klarar vi många av dessa frågor.
Fru talman! Jag sade inte att arbetskraften väller in, utan att den kommer in — det är en nyansskillnad. Det är självklart att arbetskraftens rörlighet är ett av målen med EG-samarbetet. Det handlar om friheten för arbetskraften, och det smakar mycket bra för arbetsgivare att kunna ta in arbetskraft när det finns behov av sådan. Det finns många andra sätt än arbetsgivarperiod att komma åt arbetsmiljön. Om försäkringskassorna nu genom ett arbetsgivarinträde avlastas ganska mycket administration kan de få tid att ägna sig åt arbetsmiljön. De företag som spottar ur sig arbetsskador skall också få ta hand om sin arbetsmiljö, t.ex. genom höjd arbetsgivaravgift och ålägganden att förändra ar betsmiljön. Det finns många saker att göra på detta område utan att ta till en arbetsgivarperiod. Vi är i miljöpartiet beredda på att näringslivet skall ställa upp för en bättre arbetsmiljö, för att minska arbetsskador och sjukskrivningar, men inte i denna form. Vi stödjer i många delar socialdemokraternas välfärdssystem, därför att vi vet att det har varit ett stöd och en hjälp för människor som har haft det svårt. Vi stödjer inte detta system över hela linjen, men huvudprincipen i det. Det är därför som jag har så få reservationer till sådana här betänkanden.
Fru talman! Ragnhild Pohanka säger att målet för EG är att arbetskraften skall kunna komma in över gränserna. Ja, jag vet att det var målet, men om man studerar EG - vilket ni i miljöpartiet brukar göra mycket noga — kan man konstatera att det inte fungerar så. Det har inte blivit så som det var tänkt, därför att människor har en egen fri vilja, och de tycker att kultur och språkliga traditioner är så viktiga att de som regel vill vara kvar i sitt hemland. Ragnhild Pohanka säger också att man måste komma åt de arbetsplatser som spottar ur sig arbetsskador och att det finns många sätt. Ja, men varför vill ni i miljöpartiet inte prova de positiva sätten, i stället för att ställa in er i det socialistiska ledet? Socialdemokraterna har jobbat på sjukförsäkringssystemet och försämrat det så till den milda grad att det inte fungerar. Varför skall ni acceptera det, när det inte fungerar på ett riktigt och bra sätt? Det är inte till glädje för de människor som är sjukskrivna. Låt oss prova positiva insatser via arbetsgivarna och arbetsplatserna! Ni kommer att få konstatera att socialdemokraterna måste finna sig i att gå denna väg, därför att det kanske inte finns någon annan väg. Ni borde också kunna tänka om.
Fru talman! Det är klart att man skall förbättra det som är dåligt och det som har gått snett, men man behöver inte alltid bygga upp ett nytt system. Många tror att allt måste bytas och hela systemet ändras så fort någonting inte är bra, men det går att göra mycket inom ramen för det system som finns i dag. Jag nämnde några förslag. Småföretagare blir oerhört hårt ansatta, och de kommer att undersöka vilken arbetskraft de anställer. Det finns oerhört många småföretag i Sverige, och det kommer att bli ett urval av arbetskraft. Eller också kommer småföretagarna inte att klara sin situation utan går helt enkelt i konkurs. Det är inte något som vare sig Sigge Godin eller jag vill skall ske. Under 60 och 70-talen hade vi inte i Sverige några stora problem att få en arbetskraftsinvandring när vi hade arbeten att erbjuda dem som kom hit. Det stämmer att det inte är så många som vill lämna sina hemländer, då man har släkt och vänner, en kulturtradition och ett socialt nätverk, men det går ändå ganska bra att få in arbetskraft när det behövs. Om det finns en frisk, ung arbetskraft från ett annat EG-land att anställa, är det mycket möjligt att de utslagna, de förtidspensionerade — som vi nu vill ha in i arbete igen —, de handikappade och de som har hög sjukfrånvaro blir utanför. Då kan vi få det här tvåtredjedelssamhället, som inte någon vill ha.

Fru talman! Gullan Lindblad var tydligen tveksam om i vilken debatt hon deltog. För att hon skall hitta rätt vill jag säga att vi just nu behandlar socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Det är på grundval av det betänkandet som vi för denna debatt. Sedan kan Gullan Lindblad i övrigt vara helt lugn: det blir så småningom debatter om föräldraförsäkring och lagfäst sjuklön. Till talet om handlingsförlamning från regeringens sida vill jag säga att det låter mycket falskt. Gullan Lindblad brukar ibland anklaga socialdemokraterna för att ha för hög fart i reformverksamheten. Det finns ekonomiska balansproblem i Sverige just nu, och det är klart att det påverkar hela samhällssektorn. Förutsättningen för att vi skall kunna klara det ena och det andra är att vi har en god ekonomi och att vi angriper balansproblemen. Det sker också. Det blir en debatt också om detta så småningom, så Gullan Lindblad kan känna sig lugn även på den punkten. Debatten i dag avspeglar grundläggande skillnader i synen på trygghetspolitiken, och det framskymtar på olika sätt. Moderaterna går mycket långt i sitt ingrepp i sjukförsäkringssystemet, genom att i betänkandet och i motioner föreslå att ersättningsnivån sänks till 80 96. Liksom Margö Ingvardsson reagerar jag kraftigt mot moderaternas svepande formuleringar om sviktande tilltro till sjukpenningsystemet. Jag reagerar också emot att man säger att det förekommer ett stort missbruk av systemet. Det är djupt felaktigt, och jag tar bestämt avstånd från detta. Jag tycker att Gullan Lindblad skall belägga det. Var finns det stora missbruket? Jag tycker att det är vårdslöst att tala om missbruk av försäkringssystemet som ett generellt fenomen. Det finns inte. Jag tycker att vi bör komma bort från den diskussionen. Sjukförsäkringen betyder oerhört mycket för folkhälsan, och jag tror att administrationen sköts mycket väl av försäkringskassan. Den allmänna sjukförsäkringen utgör en av grundstenarna i den sociala tryggheten. Försäkringen är till för att skydda människor från att utöver en dålig hälsa också få en förstörd ekonomi. Avsikten är att man skall ha råd att söka vård eller att stanna hemma när man blir sjuk, så att man snabbare och säkrare kan återfå sin hälsa och återkomma till arbetslivet. Denna ambition, som vi står för, är oerhört viktig ur hälsosynpunkt. Vi tror också att det är en god samhällsekonomi att de enskilda människorna har möjlighet att sköta sin hälsa. Därför avvisar vi de här återkommande förslagen om försämringar i sjukförsäkringen genom sänkt sjukpenning. Förslag i den riktningen är dessutom orättvisa genom att de framför allt mycket hårt drabbar dem som har de tyngsta, de svåraste och de smutsigaste jobben, nämligen de som arbetar inom industrin. Detta är alltså en rättvisefråga i Sverige, tycker jag. Det jag har redovisat här är alltså vår grundsyn på sjukförsäkringen. Vi skall ha en generös sjukförsäkring, och folkhälsoaspekten, som finns i botten, är oerhört viktig. Det sker, som jag ser det, just nu ett omfattande arbete för att göra försäkringen bättre och effektivare, framför allt mot bakgrund av antalet arbetsskador -— vilka vi mycket väl känner till — långvariga sjukdomsfall och ett stort antal förtidspensionärer. Jag tycker att Gullan Lindblad gör ett mycket stort misstag när hon ser sjukfrånvaron och kostnadsökningarna helt isolerade. Jag har lärt mig i det politiska arbetet att man alltid måste angripa ett problem från grunden. I det här fallet är grundproblemet allvarliga brister i arbetsmiljön. Det är om detta diskussionen måste föras, liksom om det stora mänskliga lidande som arbetsskadorna innebär. Det är ett oerhört lidande som drabbar enskilda människor och som de får leva med, kanske livet igenom. Detta måste man ta på djupt allvar. Det är alltså stora insatser som görs just nu från samhällets sida för att förbättra arbetsmiljön och återföra människorna till arbetslivet och till ett normalt liv. Jag kan i korthet peka på allt det som sker inom arbetsmiljökommissionens ram. Det är oerhört mycket. Vi skall också senare i dag, enligt dagordningen, diskutera regeringens förslag om förbättrad rehabilitering. Den är bara en början, den måste naturligtvis fortsätta sedan. Där finns mycket fina insatser. Vi skall också diskutera arbetslivsfonden, där det finns pengar för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Det är alltså en offensiv på bred front som nu startar för att angripa ohälsan i arbetslivet. Det är det som är det väsentliga, som jag ser det. Men i botten ligger arbetsgivarnas ansvar för att göra arbetsplatserna bättre och säkrare. Detta måste man leva upp till. Förutsättningen för företagarna att kunna rekrytera ungdomar till industrin i framtiden är att skapa en god arbetsmiljö. Därför måste man ta detta på djupt allvar. Det primära i debatten är, som jag ser det, den dåliga arbetsmiljön och det lidande som drabbar enskilda människor. Det är det som är det primära. Jag tycker inte att man skall fixera den här debatten vid kostnadsökningar och sjukfrånvaro. I ärendet i övrigt och i reservationerna är det väldigt mycket som återkommer från tidigare behandlingar. Jag har inte för avsikt att gå djupare in i det. Frågan om kvinnornas arbetssituation har utskottet lyft upp på grundval av en motion från Sigge Godin. Jag vill säga att det finns mycket som är riktigt i den motionen. Utskottet har också gjort en bra skrivning. Jag trodde länge att vi hade stor enighet inom utskottet i den här frågan, men folkpartiet har tydligen ändå velat ha en egen mening. Det har man ju rätt till. Vi har alltså skrivit mycket starkt på den punkten. Inom arbetsmiljökommissionens ram pågår ett arbete, och man har lagt fram en rapport av vilken det framgår att ett flertal kvinnodominerade yrken, såsom vårdyrken, serviceyrken och vissa tillverkningsyrken, är utsatta för särskilda hälsorisker. Vi menar att detta måste bli föremål för en djupare analys, såväl av de arbetsmiljömässiga faktorerna som av de sociala. Jag tycker att det är viktigt att man tar tag i den frågan på allvar. Patientavgifterna diskuterade Margö Ingvardsson och vi i fjol. I år görs en höjning till 65 resp. 75 kr. Vi tycker att den höjningen i stort sett är rimlig. Den följer den allmänna kostnadsutvecklingen. Jag menar att det inte finns någon som inte kan söka läkare av ekonomiska skäl. Det är en liten kostnad. Naturligtvis är den också en del av finansieringen. Höjningen är rimlig och acceptabel, menar vi. Sigge Godin och Karin Israelsson har omnämnt 55-årsgränsen inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Jag vill bara säga att åldersvillkoret är ett resultat av en försäkringsmässigt kalkylerad risk som finns i själva försäkringen. Frångår man 55-årsgränsen, måste man naturligtvis också ha en annan finansiering. Det är alldeles självklart.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

Fru talman! Nej, Börje Nilsson, jag vet mycket väl i vilken debatt jag deltar.

I Börje Nilssons egen debatt talar han mest om arbetsskadeförsäkringen. Jag debatterar sjukförsäkringen nu. Visserligen är arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen samordnade de första tre månaderna, men det är faktiskt sjukförsäkringen vi debatterar just nu. Vi skall inte fixera ärendet vid kostnadsökningar, säger Börje Nilsson. Jag vill ställa frågan: Vad är det socialdemokraternas egen finansminister håller på med för närvarande? De ekonomiska balansproblem som påverkar samhällssektorn, säger Börje Nilsson vidare. Vem har ställt till med dem? Det är väl den regering som Börje Nilsson representerar. Är det inte ganska naturligt att då se över de system som drar de största kostnaderna i samhället, nämligen de stora socialförsäkringssystemen? Det är uppenbarligen det som finansministern nu håller på med när han aviserar att det kanske kommer förslag om viss lägre kompensationsnivå inom sjukpenningförsäkringen. Hur ställer sig Börje Nilsson till de förslagen från det egna hållet? Det kan väl i alla fall inte vara något förtal av försäkringen eller uttalanden gjorda i syfte att vara elak mot sjuka människor? Vad far gör är ju alltid det rätta! Jag vill också som ett förtydligande säga att socialförsäkringarna faktiskt inte är något fördelningssystem. Sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, föräldraförsäkringen och ATP-systemet är uppbyggda på inkomst hos försäkringstagaren. Det kan vi debattera i ett annat sammanhang. Det kan var ett djupt orättvist system, t.ex. när det gäller föräldraförsäkringen, som ju skall diskuteras senare i dag — den som har tur får en mycket hög ersättning och den som står utanför arbetsmarknaden kanske inte får någonting alls. Att arbetsgivarna skall ansvara för bättre arbetsmiljöer är ett förslag som vi har ställt långt före socialdemokraterna. Det tycker vi är riktigt, dvs. om arbetsgivarna blir ordentligt kompenserade för det. Men här verkar det som om det enbart skulle vara vissa arbetsgivare — de privata — som är bovarna i dramat. Jag såg i någon tidning nyligen att Stockholms läns landsting måste kompensera sig med en tredjedel mer i personal än vad man egentligen behöver därför att sjukskrivningen tar så stor del av arbetsstyrkan. Så många är sjukskrivna att man måste anställa över 30 96 fler människor i stället. Vad beror då det på? Ser inte Börje Nilsson med stor oro på att människor, oavsett var de arbetar, är så mycket sjukskrivna att man måste anställa en tredjedel fler personer? Det tror jag oroar finansministern, och det borde oroa Börje Nilsson också. Det gäller alltså inte bara vissa arbetsgivare, som tydligen skall klämmas åt. Enligt det förslag som nu föreligger är det så, men de förslag som de borgerliga partierna har framlagt går ut på att vi ställer krav på arbetsgivarna, men vi vill också ge kompensation till dem som kan hålla låga sjukskrivningsnivåer. Jag tänker då framför allt på småföretagen, där det redan visar sig att man har en mycket lägre sjukfrånvaro. Jag vill alltså ha en del klargöranden från Börje Nilsson. På något sätt nonchaleras korttidssjukskrivningarna och de problem som är förknippade med dem. Gör inte det! Alla långtidssjukskrivningar har börjat med en rad korta sjukskrivningsfall. Sedan är det faktiskt så, om vi ser till kostnaderna, att två tredjedelar faller på de 90 första dagarna. Ser vi på år 1988 finner vi att det var drygt 20 miljarder kronor av de 31 miljarderna som låg på de tre första sjukskrivningsmånaderna. Det stämmer inte riktigt med det tal som vi här hör, att det är enbart de långa sjukfallen som är intressanta.
Fru talman! Börje Nilsson sade — jag antar att det gällde oss alla på den borgerliga sidan — att det fanns grundläggande skillnader i synen på sjukförsäkringssystemet. Jag måste berätta för kammarens ledamöter, om ni inte har upptäckt det, att det är skillnader mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Vi i folkpartiet känner en större oro för att systemet inte fungerar. I min inledning frågade jag Börje Nilsson hur det kan komma sig att ni ändå börjat reflektera, för det gjorde ni ju inte i fjol. Då hänvisade ni till att allt var frid och fröjd; systemet var jättebra som det var. Sedan sade Börje Nilsson att grundfelet är de allvarliga bristerna i arbetsmiljön. Han sade också att vi inte skulle fixera debatten vid kostnadsökningarna och sjuktalen. Men det är ju så, Börje Nilsson, att om man vill göra någonting åt arbetsmiljön måste man hitta positiva inslag. Jag hoppas att de senaste propåerna i media ändå har visat att ni tänker er att svänga när det gäller kostnadsersättningen till arbetsgivarna, så att vi får en positiv utveckling och så att de kan göra någonting åt arbetsmiljön — den är ju oerhört viktig. Men det är också väsentligt att man ser till att pengarna används på ett riktigt och bra sätt. Om man får sådana kostnadsökningar och sådana sjuktal som vi nu är på väg mot har man inte pengar att åstadkomma rehabilitering, att få människor tillbaka till arbetet fortast möjligt, osv. Att åtgärda de sjukdomar och arbetsskador som människor har och inte bara vänta och låta systemet rulla vidare och miljonerna rulla ut, är kanske det allra viktigaste. Börje Nilsson var litet förvånad över att vi inte var nöjda med skrivningen när det gäller analysen av den kvinnliga sjukfrånvaron. Vi tror inte att det räcker med arbetsmiljökommissionens synpunkter på det. Vi tror att det är så allvarliga problem att man kanske exempelvis måste forska på området och verkligen sätta sig in i vad det är för olika komponenter som styr sjukfrånvaron för kvinnor. Vi vet ju att det handlar om dubbelarbete, om tunga jobb, om stressiga arbetsmiljöer, osv., men man kanske måste gå djupare i den frågan, och det är därför vi inte är nöjda. Låt mig avslutningsvis också säga några ord om 55-årsgränsen. Det är nästan löjligt att skriva så som utskottsmajoriteten gör, att man på grund av en försäkringsmässigt kalkylerad risk har satt gränsen vid 55 år. Jag undrar då var den försäkringsmässigt kalkylerade risken i övriga delar av sjukförsäkringssystemet finns.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Börje Nilssons anförande. Inte med ett ord berörde han timsjukpenningssystemet, som ju trots allt är det system som har trasat sönder mycket av sjukförsäkringssystemet och som har inneburit att personalen inte haft möjligheter att följa upp långa sjukskrivningsfall. Det är grunden till mycket av den situation vi i dag har. Nu förstår jag också att Börje Nilsson inte har större kunskaper än vi andra om vad som händer i regeringskansliet när det gäller förberedelserna av en proposition om arbetsgivarperiod. Det skulle också var intressant att höra vilka synpunkter och önskemål Börje Nilsson skulle ha på en arbetsgivarperiod. Det måste vara svårt att vara socialdemokrat och tvingas försvara ett förslag som man en vecka tidigare med all kraft arbetat emot. Jag förstår att det är bekymmersamt, inte bara på det här området utan på många andra områden, för närvarande när man inte riktigt vet var regeringen till slut kommer att hamna. Jag tycker att kopplingen mellan arbetsskador och sjukförsäkring är helt given, eftersom de två försäkringssystemen löper parallellt under tre månaders tid. Det är viktigt att vi kommer åt det starkt ökade antalet arbetsskador för att på det viset också minska kostnaderna i systemet. Men jag vill inte påstå att man från regeringens sida har gjort några stora ansträngningar förrän det senaste året — efter valrörelsen 1988 — då man plötsligt fick ett stort intresse för det området. Dessförinnan visade man inget större intresse att komma åt de problemen. Tvärtom slog man vakt om de system som finns i dag och såg inga skäl att ändra på dem. Det är dock ett steg i rätt riktning att man nu följer det förslag som vi lagt fram långt tidigare om en arbetsgivarperiod. Men jag hoppas att man lyssnar på oss också i det här fallet och inser att vi från centerns sida har rätt — vi hade rätt när det gällde timsjukpenningsreformen, och vi har rätt också när det gäller inriktningen av en arbetsgivarperiod. Man måste också där ta hänsyn till småföretag och till ofta sjuka. Börje Nilsson är ju själv engagerad i handikapprörelsen och vet vad man där har för krav på en arbetsgivarperiod. Nu återstår att se hur starka de kraven kommer att bli när regeringen till slut lägger fram förslaget. i; När det gäller 55-årsgränsen för den frivilliga sjukpenningsförsäkringen sade jag i mitt anförande just precis det Sigge Godin citerade om den försäkringsmässigt kalkylerade risk som låg i att tillåta 55-åriga kvinnor att ingå i ett försäkringssystem. Jag tycker inte att risken är så uppenbart stor att den skulle förhindra att man också såg till att de får en bra försäkring som ger dem en liten trygghet. Det är de väl förtjänta av.
Herr talman! Börje Nilsson vill inte diskutera patientavgifter, vare sig vid läkarbesök eller läkemedelsinköp, med mig. Han tycker att det är så små summor. Höjningarna som hela tiden föreslås är blygsamma, tycker Börje Nilsson, så de är inte mycket att diskutera. Höjningarna följer ju bara kostnadsutvecklingen, säger Börje Nilsson, men det är just det de inte gör. Om patientavgifterna hade följt kostnadsutvecklingen, hade vi inte haft vår reservation här i dag, för vi kräver just att patientavgifterna skall följa den övriga kostnadsutvecklingen. Om vi tittar på den utvecklingen sedan sjukronan infördes, finner vi att patientavgifterna i dag, om de hade följt kostnadsutvecklingen i övrigt, skulle ha varit uppe i en summa av 30 kr. Men i dag får man betala 60 kr. när man besöker en läkare. Det är inte rimligt att patientavgifterna skall öka i den omfattningen. Det är möjligt att Börje Nilsson tycker att 60 kr. är ett blygsamt belopp, men det måste ju ses i relation till den inkomst man har. En folkpensionär, med bara folkpension och pensionstillskott, får betala mer än sin dagsinkomst den dagen han eller hon går till doktorn och samtidigt skall hämta ut:medicin på recept. Börje Nilsson och jag t.ex. har gratis både medicin och läkarvård, men skulle vi betala en dagsinkomst för läkarbesök och medicin, skulle det för oss röra sig om uppåt 800 å 900 kr. Det är i den relationen man får se det. Eftersom socialministern i går flaggade för nya höjningar av patientavgifterna, vill jag gärna höra hur socialdemokraterna ser på just dessa avgifter. Jag undrar om ni tycker att det finns en smärtgräns för hur höga avgifterna kan vara, innan de får en begränsande effekt, dvs. att man tvingas titta efter om man har råd eller inte att gå till doktorn. Är det på den nivån som avgifterna är i dag, 60 kr. för läkarbesök och 75 kr. för medicin, eller kan socialdemokraterna tänka sig att höja avgifterna ytterligare? Jag undrar också vad ni anser vara syftet med avgifterna. De har ingen större betydelse för sjukvårdens finansiering. Anser ni att syftet helt enkelt skall vara att begränsa efterfrågan på vård? Avgifterna har redan nu en begränsande effekt.
Herr talman! Det finns skillnader i grundsynen på trygghetspolitiken, och jag försökte belysa det i mitt första inlägg. Vi socialdemokrater menar att en väl utbyggd sjukförsäkring betyder väldigt mycket för folkhälsan. Det är viktigt att människor kan känna ekonomisk trygghet i livets olika skiften. När man blir handikappad, när man blir äldre och behöver service och när man blir sjuk skall man inte drabbas av ekonomiska problem. Detta är en rättvisefråga. Den grundsyn som vi socialdemokrater står för präglar hela det sociala fältet i stort. En förutsättning för allt detta är naturligtvis en god samhällsekonomi, det är helt uppenbart. Vi har just nu ekonomiska balansproblem som måste angripas och hanteras. Det är inte första gången i historien som vi drabbas av det. Balansproblemen består i överhettning av ekonomin och låg produktivitetsökning, och det är detta som måste angripas. Därför kan jag tänka mig att man under en kortare tid måste göra avsteg från de socialpolitiska målen. Inom vårt parti prioriterar vi ändå mycket mycket högt att det skall finnas en väl utbyggd trygghet. Det är möjligt att man en kortare tid måste göra avsteg, att man måste slå av på takten, sänka ambitionerna, och det är detta som diskuteras, för det är väl helt uppenbart att samhällsekonomin är A och O för tryggheten i samhället och för allting annat. Jag vill hävda att vår grundsyn på trygghetsområdet ligger fast hela tiden. Sedan är det möjligt att man måste slå av på ambitionerna för en kortare tid.

Herr talman! Börje Nilsson talar om skillnader i grundsyn. Vari ligger de väsentliga skillnaderna, Börje Nilsson? Jag började faktiskt mitt första anförande med att tala om vad vi anser vara det viktigaste i trygghetssystemen. Det är att de uppfattas som rättvisa, att de inte ger vare sig övereller underkompensation. Eftersom de är baserade på inkomst, bör ersättning ges i förhållande till den inkomst man har. Det är vidare viktigt att de inte inbjuder till missbruk, och det kanske allra viktigaste är att de sociala trygghetssystemen ger hjälp där hjälpen bäst behövs. Jag säger som Karin Israelsson att det verkligt stora problemet i dag är timsjukpenningssystemet, som inte uppfyller något av de kriterier jag ställt upp utan som kan ge upp till 130 26 kompensation, om man väljer rätt tid på dagen att vara sjukskriven. På de stora basindustrierna i Värmland är det förmiddagsskiftet. Då får man 130 96 ersättning. Detta bekymrar tydligen inte Börje Nilsson. Det bekymrar dock hans finansminister. Och då har vi lagt fram vårt förslag om en arbetsgivarperiod. Det förslaget var, som jag sade, mycket förkättrat för bara någon månad sedan men tycks nu vara högsta visdom, enligt finansministern. Börje Nilsson börjar också retirera och tycka att man kanske får göra det avsteget, för nu skall vi ju angripa de ekonomiska balansproblemen. Ja, vem har ställt till med dem? Jo, det är den socialdemokratiska regeringen, som för en omöjlig ekonomisk politik, och som bl.a. har låtit miljarder rulla ut i överkompensation från de stora socialförsäkringssystemen utan att göra någonting åt det. Här handlar det alltså inte om att jag vill riva sönder något system, utan jag och vi moderater vill ge hjälpen där den skall ges. Men vi vill inte att människor skall uppmanas till missbruk eller att man ger för mycket i ersättning. När Börje Nilsson inte vill tro på mig utan tycker att jag är en elak människa som förtalar och vill sjuka människor illa, lyssna på Landsorganisationen som ni socialdemokrater alltid lyssnar till annars! Under de senaste månaderna har LO rutit till ordentligt och talat om omoral, försäkringsbedrägeri och allt detta. Lyssna till Stig Malm den här gången också. Men ni har kanske blivit brända för det, efter det som senast hände. Inte vet jag. Den lägre ersättningsnivå som vi moderater förespråkar i sjukpenningsförsäkringen är alls inte den attack mot försäkringen som Börje Nilsson vill låta påskina. Förslaget hänger helt samman med det skattesänkningsförslag som vi har lagt fram. Det visar sig nämligen att man får ungefär samma ersättning som i dag. Det är bara det att man inte behöver betala så mycket skatt så att säga i förväg att man måste ha mer i bidrag senare. Det tycker vi är ett sunt system och inte ett rundgångssystem. Sedan konstaterar jag bara, precis som Karin Israelsson gjorde, att Börje Nilsson inte tycks veta mer som svar på de frågor vi har från oppositionen än vad vi känner till själva. Vi får tydligen ställa frågor och interpellationer direkt till regeringsföreträdare.
Herr talman! Jag frågade Börje Nilsson om varför han och hans kamrater hade tänkt om delvis. Jag har inte fått något riktigt svar, men jag har ändå kunnat konstatera att ni börjar inse att det kanske inte är så dumt med en arbetsgivarperiod. Då får man nämligen positiva insatser. Jag skulle vilja ta upp ytterligare några frågor som vi har diskuterat av och till här i kammaren och som jag tycker Börje Nilsson skall lägga på minnet. Ni kanske kan fundera på dem till nästa år när vi skall debattera samma fråga. Det gäller en samordning mellan sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring, som folkpartiet tycker skulle vara rimlig. Det gäller att vi avskaffar överkompensationer — förhoppningsvis försvinner de nu när vi får en arbetsgivarperiod — och att vi verkligen ser till att arbetsgivarna får full kompensation så att de verkligen kan göra de arbetsmiljöinsatser som är så viktiga. På den punkten är vi helt överens. Men vi kanske också, Börje Nilsson, bör ta oss en funderare över den höga sjukfrånvaron och se om vi kan hitta någon åtgärd för att komma till rätta med den. Börje Nilsson säger att man måste känna trygghet i detta system. Men inte är det väl någon trygghet när väntetiderna är så långa att man inte kan få rehabilitering och komma tillbaka till sitt arbete? När man får vänta i operationsköer år ut och år in, vad är det för trygghet i ett sådant system? Vi kan inte se att pengarna rinner ut på fel ställe utan att vi använder de viktiga medel vi har för att skapa denna trygghet för människorna. Det låter i alla fall som om vi är överens om detta. Låt oss då se till att insatserna blir sådana att tryggheten är verklig för människorna, så att den inte bara är något vi talar om här i Sveriges riksdag.
Herr talman! Börje Nilsson talar här om grundtrygghetsaspekten. Den aspekten är viktig, och jag tror att om regeringspartiet hade fullföljt den tanken hade dagens situation varit något annorlunda. Vi i centerpartiet menar att den som behöver insatsen också skall få den, och att man skall fördela de pengar som finns på ett rättvist sätt och inte överkompensera i de olika systemen. Det är ganska intressant att höra Börje Nilsson tala om balansproblem i ekonomin, som skulle leda till att man för en kort tid måste göra avsteg ifrån de sociala ambitionerna. Låt mig påminna om debatten i början på 1980-talet. Då fanns det en annan regering som verkligen hade anledning att titta på balansproblem i ekonomin på grund av yttre omständigheter som man inte kunde råda över. Då hade vi skallet från socialdemokraterna om social nedrustning, som var det enda som den icke-socialistiska regeringen kunde syssla med. Nu skall vi milt överseende acceptera att socialdemokraterna går in i systemen och kanske också förändrar dem på ett orättfärdigt sätt. Vi kommer inte att stillatigande acceptera sådana saker. Vi tycker att det är viktigt att man också får den grundtrygghet man har rätt att fordra här i landet. De ekonomiska problem vi nu står inför är mycket märkliga. Hur har man i en högkonjunktur lyckats slå undan fötterna på den svenska ekonomin? Vi i centerpartiet slår vakt om grundtrygghetssystemen. Det kommer vi att göra fortsättningsvis också. Vi vill i dem ha en omfördelning så att de pengar som ges ut också kommer dem till godo som bäst behöver dem och att det sker på ett rättvist sätt. Vi har tidigare här talat om sjukpenningssystemet som är ett misslyckande. Det har kostat mycket pengar och det ligger delvis till grund för de stora problem som vi har i sjukförsäkringssystemet i dag. Men tydligen vill Börje Nilsson över huvud taget inte beröra den delen.
Herr talman! Gullan Lindblad vet mycket väl hur balansproblemen har uppstått. Det är flera faktorer som inverkar, bl.a. har staten begränsade möjligheter att styra upp lönebildningen, som är en faktor i sammanhanget, och det finns en del andra också. Men jag kan kvittera med frågan: Vem skapade budgetunderskottet på 1970-talet, som vi fortfarande lever med och som är oerhört besvärande? Det var enbart den borgerliga regeringen. Tänk på det litet i debatten! Gullan Lindblad återkommer till missbruket inom sjukförsäkringen. Jag tycker det är vårdslöst att föra en sådan debatt och se sjukfrånvaron som ett generellt missbruksfenomen. Så är det inte. Jag läste i tidningen i förra veckan att i Linköping har försäkringskassan kontrollerat I 200 sjukskrivningar. I bara 5 fall har de som kontrollerats varit tveksamma. Det visar att pratet om fusk med sjukskrivningarna är överdrivet, säger försäkringskassans kontrollant. Jag vill instämma i detta. Jag ser talet om missbruk som ett angrepp på själva försäkringen. Jag tycker vi kan sluta med detta.
Herr talman! Nej, Börje Nilsson, jag förstår inte varför vi har balansproblem i Sveriges ekonomi för närvarande. Vi har haft högkonjunktur ända sedan 1982 när socialdemokratin tog över. Hela västvärlden har en strålande ekonomi med inflation på endast 4 26, när vi har 9 och närmar oss 10. De har en tillväxt på 4—5 90 medan vi har kanske 1 96 och inte ens klarar tillväxten för att trygga ATP-systemet. Detta är socialdemokratin orsak till, och ingen annan. Varför blev det som det blev 1976—1982? Det har vi fått höra till leda — Karin Israelsson var inne på det också. Då hade vi lågkonjunktur hela tiden. Vi hade flera oljeprischocker. Trots detta kämpade regeringen och såg till att vi kunde hålla arbetslöshetssiffrorna någorlunda nere, faktiskt mycket bra. Jag menar inte att vi skall berömma oss av att det var särskilt bra, men då fanns det åtminstone orsaker till att det uppstod problem. Det finns inga för närvarande. Jag vågar tala klarspråk, och jag anser fortfarande att det förekommer missbruk i sjukförsäkringen. Men jag tror att försäkringskassans ökade kontrollverksamhet har haft det goda med sig att man har börjat bli litet mera varsam med nya sjukskrivningar. Det är glädjande att debatten åtminstone har fört detta med sig. Nu har vi en begynnande lågkonjunktur. Vi vet av erfarenhet att i en lågkonjunktur är människorna rädda om sina jobb, och då sjukskriver de sig inte så mycket. Det är också att tala klarspråk av erfarenhet av många års arbete i försäkringskassan.
Herr talman! Gullan Lindblad lovprisar utlandet. Jag vill bara säga att där har man en mycket hög arbetslöshet. Det är en trygghetsfråga som vi tycker är viktig och som vi prioriterar att människorna skall ha sysselsättning. Detta har också skett under hela 1980-talet. I utlandet har man också en mycket låg lönebildning. I England har man en hög inflation. Så var litet försiktig med de internationella jämförelserna! Vi har balansproblem i Sverige i dag, men situationen är vida bättre än i början på 1980-talet, när den borgerliga regeringen lämnade över efter alla de många regeringskrascher som man haft. Det var en smärtsam period. Det har vi reparerat under 1980-talet, och de balansproblem som finns i dag skall vi också klara av.
Herr talman! Ni klarar inte av det utan hjälp, Börje Nilsson, den saken är alldeles klar. Ni har reparerat oss in i en fruktansvärd kris. Det är vad det handlar om. Jag lovprisar inte utlandet. Jag bara tog ett par exempel. Jag sade förut här att en dags extra sjukskrivning, när det handlar om det s.k. sjuktalet, betyder 20 000 i arbetskraft. Eftersom vi har åtta dagars ökat sjuktal sedan 1982 kan vi räkna ut att vi har en betydande arbetslöshet som döljer sig i de siffrorna. I Belgien räknar man in det totala antalet pensionärer i arbetslöshetssiffrorna. Jag vill inte tänka på vilka arbetslöshetssiffror det skulle bli i Sverige om vi, Börje Nilsson, skulle räkna in pensionärerna utöver alla dem som är sjukskrivna. Nej, är det någon som skall tala vackert, då är det Börje Nilsson. Det är nog bäst att socialdemokraterna förlitar sig på något av oppositionspartierna om de skall få bukt med detta.
Herr talman! Jag tycker i varje fall inte att vi har mycket att hämta hos moderaterna. Detta är väl helt klart. Gullan Lindblad hamnar, som jag ser det, som vanligt helt snett i den här debatten. Hon fixerar sig vid kostnadsökningarna och vid en hög sjukfrånvaro. Gullan Lindblad missar då det centrala i hela debatten, nämligen den stora ohälsa som finns inom arbetslivet, med mycket svåra arbetsskador och ett stort mänskligt lidande. Detta är det centrala och det som regeringen och socialdemokraterna nu angriper genom arbetsmiljökommissionen, genom en förbättring av rehabiliteringen, genom arbetsmiljöfonden och mycket annat. Detta är det viktiga, och på detta område för vi en offensiv politik, något som moderaterna saknar.
Herr talman! Det är inte stor idé att förlänga debatten. Vem som egentligen har hamnat snett är något som vi kanske kan diskutera. Vem är det som fixerar sig vid kostnadsökningarna? Jo, det är för närvarande den socialdemokratiska regeringen, som äntligen har insett att man nu måste göra någonting åt de omfattande socialförsäkringssystemen. Man måste hyfsa till dem, så att de som bäst behöver hjälp får det utan att vi därmed har någon överkompensation inom systemen. Börje Nilsson talar också om ohälsa inom arbetslivet. Jag vägrar att tro att svenska ungdomar, och svenska män och kvinnor är sjukast i världen och att Sverige har de sämsta arbetsmiljöerna. Detta är nämligen vad det handlar om ifall siffrorna för sjuktal och arbetsskadestatistik skulle peka i samma riktning. Så är det ju inte i verkligheten. Jag tror att vi har världens bästa arbetsmiljöer, och jag tror att vårt folk trots allt är relativt friskt.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikeshandelsministern för hennes redogörelse. Den var i långa stycken uppmuntrande. Jag vill ställa ett par frågor i anslutning härtill. Det har i pressen förekommit uppgifter om att frågan om personers fria rörlighet inte skulle finnas med i styrgruppens rapport från den 20 mars. Kan utrikeshandelsministern ge oss en kommentar till detta? Min nästa fråga gäller utbildningsområdet. Är det nu klart att EFTA-ländernas ungdomar kommer att beredas möjlighet att delta i EG:s utbildningsprogram? EG-kommissionen har, vilket utrikeshandelsministern här betonade, sagt att man vill minska listan över undantag. Märker utrikeshandelsministern en beredskap hos övriga EFTA-länder att söka minska undantagslistan? Jag utgår från att beredskapen finns här hos oss i Sverige. Till sist: Utrikeshandelsministern har inte nämnt något om EG-parlamen tet. Vi har kunnat läsa om utrikeshandelsministerns besök i EG-parlamentet. Faktum är att EG-parlamentet kl. 18.30 i kväll skall debattera och rösta om en särskild resolution som gäller EFTA-EG-samarbetet. Man kräver att EG-parlamentet skall konsulteras innan rådet ger EG-kommissionen förhandlingsmandat. Det verkar som om detta skulle kunna påverka tidsplanen. Det vore intressant att få höra handelsministerns kommentar till detta.
Herr talman! Jag vill också ställa några frågor till Anita Gradin med anledning av den här redogörelsen. Jag tycker att denna redogörelse är bra, kanske utifrån litet andra utgångspunkter än de Margaretha af Ugglas har. Det är bra att man nu börjar ge en litet mer verklighetsanknuten bild av de problem som faktiskt existerar. Tidigare har man ofta fått en mycket glättad bild av att detta kommer att gå mycket bra och fort och att det bara var att köra på. Men nu visar det sig att det kommer att finnas en hel del problem, och de är just av den karaktär som vi som varit kritiska tidigare har pekat på. Listan över de undantag som finns är alldeles för lång. Enligt vad jag förstår skall EFTA-länderna göra en gemensam lista över undantag, och det kommer att genomföras någon form av förhandlingsprocess inom EFTA gruppen för att korta ner listan. Därefter skall listan dessutom minskas i förhandlingarna med EG. Var kommer den politiska processen in när det gäller den här nedbantningen av listan? Jag föreställer mig att det på väldigt många av de områden som rör miljöskydd, säkerhet och hälsa kanske inte finns politisk enighet i de olika nationella parlamenten om vilka frågor som är förhandlingsbara. Jag kan tänka mig att detta också gäller frågorna om restriktioner mot utländsk etablering och förvärv av fast egendom och liknande. Jag föreställer mig att vi måste ha en politisk diskussion om vad som är förhandlingsbart i det här läget och hur vi skall kunna korta den här listan. När kommer de politiska instanserna in i den här bilden? Jag vill också ta upp något av det som Margaretha av Ugglas var inne på om EG-parlamentets reaktioner. Det har riktats mycket kritik mot att man inte har fått delta i den politiska processen. Även om man säger att frågan hittills har behandlats på expertnivå finns det ändå underliggande politiska processer bakom dessa s.k. apolitiska expertisförhandlingar. Jag antar att kritiken från EG-parlamentet varit av samma slag som den som framförts här, nämligen att det är svårt att få politisk insyn och en demokratisk diskussion. Det skulle vara intressant att få höra hur man ser på läget inom de här områdena.
Herr talman! Jag vill också ställa ett par frågor med anledning av den information som vi fått här. När det gäller frågan om övertagande av rättsakterna, I acquis communautaire, dvs. de ca 1 400 utländska akterna som uppenbarligen skall bli svensk lag, vill jag fråga följande: Avser regeringen att de skall bli svensk lag i ett enda sammanhang och utan översättning? Om så inte skall ske, hur avser regeringen då att ordna övertagandet av dessa rättsakter? Jag tycker att frågan om den överstatliga befogenheten känns mycket oroväckande. Man säger att man skall fatta s.k. consensusbeslut, och sedan skall den vanliga processen genomgås här i riksdagen. Betyder detta att var och en av dessa överenskommelser kommer att läggas på riksdagens bord för den sedvanliga behandlingen i Sveriges riksdag? Eller är det helt enkelt så att man med denna modell försöker slinka undan från regeringsformens 10 kap. S§, där det står att överstatliga beslut bara i begränsad omfattning kan överlämnas till andra organ? Är det ett sätt att smita undan den här processen som man är på väg in i? Jag vill gärna ha ett klart besked om detta. Jag återkommer till rättsfrågorna en gång till. Det skulle vara intressant att verkligen få en lista över vad man kan tänka sig att förhandla bort och vad man definitivt inte kan tänka sig att förhandla bort. EG kan ju inte gärna förhandla bort något, eftersom man där redan har bestämt sig.
Herr talman! Vi fick en intressant redogörelse av statsrådet. Vilka är de konstitutionella konsekvenserna av en gemensam domstol som det talas om i regeringsdeklarationen? Vilka lagändringar skulle vi tvingas att göra i Sverige för att en gemensam domstol skulle kunna ha makt över oss? Per Gahrton och andra från miljöpartiet har tidigt försökt att förklara vilka problemområden vi har sett i det här anpassningsarbetet. Nu framgår det också från statsrådets sida att det finns en rad sådana som gäller miljön, t.ex. bilavgasregler, kemikalieområdet, märkning av livsmedel, förbud mot farliga ämnen som asbest och kadmium. Vi känner från miljöpartiets sida igen listan. Det har nu varit tyst om detta, och man har försökt att mörklägga informationen. Men nu har det utlovats en sammanställning från handelsavdelningen. Kommer den att kompletteras med möjligheter för enskilda riksdagsledamöter att ta del av de rättsakter som citeras? På så sätt skulle man kunna gå in på djupet och få en öppen debatt om dessa frågor. Hur skall EFTA kunna tala med en röst närhelst EG gör det, som det står i den skriftliga versionen av statsrådets anförande? Hur skall det rent praktiskt gå till för fria EFTA-stater, som inte har ingått något sådant avtal om majoritetsbeslut som EG har gjort, att tala med en röst? Det är något som jag skulle behöva få förklarat för mig. Jag ser framför mig ett framtida svenskt parlament där ledamöterna nervöst hukar i bänkarna och undrar om de vågar ta upp ett problem till eller om EG tycker att problemlistan blir för lång. Jag är rädd för att frågorna kommer att diskuteras på exportnivå snarare än på expertnivå. Jag tror att statsrådets felsägning var typiskt.

Herr talman! Det är alldeles klart att EFTA-länderna, och däribland Sverige, mycket tidigare borde ha uppmärksammat EG-parlamentet och den roll det ändå spelar i denna process. Det är litet av upp-och-nedåtvända-världen att några av Sveriges bästa vänner i EG-parlamentet nu träder fram som de värsta kritikerna av EES-avtalet. I kväll skall denna kompromissresolution debatteras i EG-parlamentet. Efter att ha läst den tycker jag att den grundläggande är positiv till EES-förhandlingarna. Resolutionen ger klart uttryck för att EG-parlamentet vill komma in i processen och det innan rådet har gett mandat till kommissionen. Jag har svårt att se hur man skall undvika detta från rådets och kommissionens sida. Det kommer naturligtvis också att ha konsekvenser för oss.
Herr talman! EG-kommissionen säger att problemlistan är för lång. Den borde kunna kortas, säger statsrådet hjälpsamt. Självfallet är det bra om man kan enas om gemensamma regler, om det inte skapar några problem när det gäller miljö, hälsa, sociala frågor och ekonomiska frågor. Jag menar att det borde föras en offentlig debatt om dessa problemområden i god tid innan vi här i kammaren skall ta ställning. En sådan offentlig debatt, där denna fråga ordentligt kan belysas från olika utgångspunkter, vore det bästa sättet sättet att undvika desinformation som statsrådet och jag är rädda för. Jag ser fram emot en sådan debatt. Att man inom EFTA-länderna — med miljöpartiets språkbruk — är språkrör för varandra hindrar ju inte att den grundläggande svårigheten finns kvar, dvs. det måste råda consensus mellan EFTA-länderna. Det behöver man inte i EG, eftersom man där fattar majoritetsbeslut och kan köra över t.ex. Danmark.
Herr talman! Anita Gradin, jag måste säga att jag varken blev lugnad eller klokare av beskedet om hur denna lista med undantagen skall bantas. Anita Gradin hänvisade till ministrarna och till EG-parlamentarikerna. Under deras möten är åtminstone två partier i denna församling inte representerade. Anita Gradin sade att man har gjort en första bedömning som innbär att det går lätt, utan större parlamentariska eller demokratiska diskussioner, att banta listan. Jag tycker att det är en oroande utveckling, att man snabbt och utan någon större offentlig debatt skall banta ner den här listan. Jag skulle vilja veta hur och när i tiden man tänker presentera listan för offentligheten, så att vi kan få en ordentlig demokratisk diskussion om den. Eller har man tänkt att bygga upp ett nytt forum för att få en bredare parlamentarisk sammansättning när det gäller denna diskussion? Jag tror att det är viktigt att dessa diskussioner kan föras åtminstone med synpunkter från samtliga politiska partier.
Herr talman! Jag vill ställa några korta frågor. Hur påverkar det faktum att EG nu håller på att bli en union förhandlingarna? Om vi skulle få ett inflytande i beslutsprocessen och våra utmärkta förslag ändå inte går igenom, blir vi då bundna av resultatet av en sådan process? Hur många kommittér är det fråga om som vi skulle vilja medverka i? Hur många byråkrater är nu sysselsatta med denna integrering?
Herr talman! Jag vill tacka för åtminstone ett besked, nämligen att dessa 1 400 rättsakter skall översättas till svenska. Men jag fick inte något besked om hur de skall införlivas med svensk lag, om kammaren skall behandla dem i en klump eller om de skall behandlas var och en för sig. Jag hoppas verkligen på en normal beredning, dvs. att de skall behandlas var och en för sig, eftersom det rör sig om allvarliga saker. Om man inom EFTA kommer överens om vissa saker kan det synas som att det föreligger concensus. Det är klart att det förhåller sig så, men det handlar fortfarande om ett överstatligt beslut. Jag hyser ändå en stark oro för att man vill slinka undan risken att kanske drabbas av grundlagsändringar och på det här sättet smyga sig undan alltihopa. Jag tycker att det vore väldigt olyckligt. Här krävs det ordentliga klarlägganden för att vi inte skall komma i en situation där regeringsformens 10:5 sätts ur spel.

Herr talman! Med anledning av de diskussioner som för närvarande förs yrkar jag på återremiss av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 för förnyad beredning.

Herr talman! Regeringsarbetet har under de senaste månaderna och veckorna blivit mycket mer spännande. I går kunde vi höra statsrådet Bengt Lindqvist, som en sann röd riddare, försvara och tala sig varm för föräldraförsäkringen här i kammaren. Tidigare på morgonen hörde jag den nye finansministern Allan Larsson deklarera sin trolöshet genom att säga att för honom var inget vallöfte heligt. Det blir väl spännande tider också framöver. Man vet faktiskt inte månad för månad, vecka för vecka, dag för dag, inte ens timme för timme vad som skall hända här i kammaren. För säkerhets skull hade jag två olika anföranden i beredskap. Så gör man när man är pessimist. Det är bra att den här saken inte begravs i tysthet. Det är väldigt viktigt att vi har möjlighet att framföra en del synpunkter när det gäller hanteringen av ärendet. Jag tycker att regeringen fungerar som en schackspelare som tänker endast ett drag framåt i tiden, eller är det kanske så att man samtidigt har två schackspelare som gör vartannat drag och att det därför blir litet konstigt. I alla fall visar detta att socialdemokraterna egentligen har torpederat sin egen myt att socialdemokraterna är det enda parti som kan regera Sverige. Den myten finns inte mer, den håller socialdemokraterna själva på att avliva. Det är bra, och det är mycket väsentligt att detta visas inte bara en gång utan gång på gång. Det är ett led i en pedagogisk verksamhet här i riksdagen. Orsaken till förhållandet är ju att socialdemokraternas politiska modell är föråldrad, den är obsolet. Det vet nu hela vår omvärld. 90-talet kännetecknas ju av ett omtänkande i hela vår omvärld. Jag tycker i och för sig att det är bra att man vill återremittera ärendet till utskottet. Det finns mycket bättre förslag på utskottets bord. Ännu bättre vore det om man ville lyssna litet mer på vad vi moderater har sagt i vad gäller ekonomiska frågor och försäkringssystem. Dess värre har ju oviljan inom det socialdemokratiska lägret att lyssna varit ganska utbredd. Det är väl inte så synd om oss som parti. Vi har ju rätt, men jag tycker att det är synd om Sverige. Vad vi nu upplever är att vi snabbt närmar oss en helt hemmagjord ekonomisk kris. Sakdebatten i vad gäller föräldraförsäkringen får anstå till efter påsk. Förhoppningsvis har vi då här i kammaren ett mera realistiskt underlag. När föregående ärende behandlades framkom faktiskt en hel del synpunkter en passant i fråga om föräldraförsäkringen. Jag håller med om att med det skattesystem som vi har, med den stora offentliga sektorn m.m. , har familjerna det besvärligt i dag här i Sverige. Vi har haft en mycket låg privat konsumtionstillväxt, men det går inte börja med fördelningspolitik. Man måste börja med utbudspolitik; där vill jag faktiskt ge finansministern rätt. Man måste också få en ny skattepolitik med ett lägre skattetryck. Det är den enda vägen ur våra problem. Med detta vill jag yrka på återremiss av ärende nr 11 från socialförsäkringsutskottet.

Herr talman! Även folkpartiet stöder återremissyrkandet. Vi har ett annat förslag, och vi hoppas att det efter en ny beredning i utskottet skall bli ett nytt och bättre förslag än dagens.

Herr talman! Det är inte mycket man har att gå efter när man har fått besked från regeringspartiet. Man påstår att det för närvarande förs diskussioner, och jag kan förstå att det rör sig om föräldraförsäkringens utbyggnad och att man ännu inte har uppnått något resultat. Naturligtvis finns det ett par falanger som har synpunkter på om man skall dra tillbaka ett förslag eller inte. Vi i centerpartiet har inte någonting emot att man drar tillbaka förslaget. För vår del har vi ett annat förslag när det gäller det familjepolitiska bidragssystemet. Genomförs detta förslag skulle man på ett betydligt bättre sätt kunna tillfredsställa småbarnsföräldrarnas behov av valfrihet i barnomsorgen. Frågan diskuterades i går i den socialpolitiska debatten, men jag kan väl ta upp några av de punkter som vi har med i vårt förslag. Det är som vi ser det ett betydligt bättre alternativ. Vi har tagit hänsyn till att det måste finnas ett ekonomiskt utrymme, innan förslaget genomförs. Sådan hänsyn hade socialdemokraterna inte tagit när de lade fram det nu liggande förslaget. När förslaget först aviserades hade man över huvud taget inte någon finansiering. För vår del vill vi slå vakt om valfriheten i barnomsorgen. Vi vill ha en breddning av utbudet av barnomsorgsplatser, och det tror vi att det blir genom införandet av ett vårdnadsbidrag. Enligt vår åsikt är det en stor orättvisa i föräldraförsäkringssystemet när man till en person kan ge 60 kr. per dag och till en annan 569 kr. per dag. Det rör sig om en regional orättvisa. På glesbygden och landsbygden får man mindre per barn än om det skulle finnas en vårdnadsersättning. Det är för övrigt statsbidraget som styr mycket orättvist ute i landet när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Enligt vår åsikt är föräldraförsäkringssystemet för närvarande tillräckligt utbyggt. Det behövs andra insatser för att ge småbarnsföräldrar och föräldrar en bättre situation när det gäller barnen. Vi slår vakt om ensamföräldrarnas situation. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till Doris Håviks förslag om en återremiss av betänkandet till socialförsäkringsutskottet. Vi får väl se vad som kommer att hända nästa gång frågorna kommer upp i kammaren.

Herr talman! Det här är en fullständigt otillständig behandling av ett så oerhört viktigt ärende som utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Det har inte klart sagts ifrån vad som är orsaken till förslaget om återremiss. Men det är inte svårt att räkna ut att orsaken är en omprövning av beslutet att bygga ut föräldraförsäkringen. Jag skall inte här säga någonting om svikna vallöften. Det blir socialdemokraternas egen svekdebatt.

Vad skall småbarnsföräldrarna göra? Nu står det helt klart att bara en tredjedel av kommunerna kommer att klara barnomsorgsutbyggnaden enligt planerna fram till nästa års slut. Så går vi kanske miste om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vad tycker ni att småbarnsföräldrarna skall göra? Är det också en halv eftergift åt de borgerliga förslagen om vårdnadsbidrag? Vi har tidigare i dag hört talas om orsakerna till obalansen, som talaren i fråga uttryckte det, i den svenska ekonomin. Det gällde problem med överhettning, låg produktivitetstillväxt och ett växande bytesbalansunderskott. Skall man då överväga att inte bygga ut föräldraförsäkringen? På vilket sätt har småbarnsföräldrarna bidragit till överhettningen och ökningen av investeringarna utomlands, vilket nu gör att bytesbalansunderskottet ökar? Det är inte föräldraförsäkringen som skall omprövas. Det är den socialdemokratiska politiken som skall omprövas. Omprövningens tid kommer nog snart att nå socialdemokraterna. Det finns en majoritet i den här kammaren för en rättvis fördelningspolitik, och om det behövs finns det också en majoritet för en rättvis åtstramningspolitik. Om ni inte lyssnar på beskeden här vidlag bäddar ni för en borgerlig regering.

Herr talman! Det här är en skandal! Att vallöften inte är någonting att lita på är vi vana vid — dessa är när det gäller barn bara målsättningar. Men att inte heller ettåriga riksdagsbeslut längre är någonting att lita på, det är en skandal. Efter vad vi kan se i dag är det en förändring på gång — annars hade vi fått behandla ärendet som vanligt. Någon förbättring för barnfamiljerna är det ju inte fråga om. Det hela går i åtstramningens anda. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att man på detta ställer barnfamiljerna i skamvrån. Många familjer har naturligtvis redan räknat med att denna reform skulle genomföras. Så länge det var ett vallöfte hoppades man bara. Men när riksdagen beslutade att föräldraförsäkringen skulle förlängas till 18 månader, blev det jubel bland barnfamiljerna. Man skulle nu få möjlighet att ägna mer tid åt sina små barn. Dessutom gavs det stora möjligheter, även om det skulle vara komplicerat för försäkringskassorna, att fördela ledigheten över lång tid. De som just fått barn eller snart skall få barn går miste om denna förmån. Barnomsorgsplatser finns ju inte i tillräcklig omfattning. Dessutom har man naturligtvis inom barnomsorgen räknat med den utökade föräldraförsäkringen. Om det blir som jag tror att det blir, då tycker jag att det är en skandal. Jag är optimist, och därför har jag inte skrivit två anföranden. De åtstramningar som går i grön riktning kan miljöpartiet acceptera. Vi har faktiskt förslag om minskningar av utgifterna för föräldraförsäkringen. Vi menar att det är en bra åtstramning här, liksom i fråga om sjukförsäkringen, att de som har över 4,5 basbelopp bara skall få 70 76 av inkomsten därutöver i ersättning från föräldraförsäkringen. Nästa steg måste vara att höja grundpenningen, som i dag bara är 60 kr. Varför är en del barn värda så oerhört mycket pengar och andra bara 60 kr.? Vi kommer alltså inte att rösta för återremissförslaget — det bör ha framgått av vad jag här sagt. Vårt yrkande är att ärendet i dag sakbehandlas så som ursprungligen var tänkt. Vi vill ha en ännu större utökning av föräldraförsäkringen — upp till två år. Men vi har tillstyrkt den föreslagna utbyggnadstakten och ansett att det för barnens skull är oerhört positivt även med en utökning till 18 månader. Det är alltid barnen och ungdomarna som drabbas av åtstramningarna. Varför är det så? Barnen och ungdomarna är ju vår framtid.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att kammarens ledamöter förstår att jag inte är beredd att ta en debatt i denna fråga i dag. När det ligger ett berett ärende på riksdagens bord, skall jag inte tveka att ta debatten.

Herr talman! Nu skall vi debattera ytterligare ett ärende från socialförsäkringsutskottet.

Vi återkom senare flera år i rad med liknande motioner som mottogs med stort intresse, inte minst av de anställda vid landets försäkringskassor. Det dröjde dock ända till våren 1985 innan den s.k. rehabiliteringsberedningen tillsattes. Det betänkande som vi nu skall diskutera kan sägas vara ett delresultat dels av rehabiliteringsberedningens arbete, dels av det arbete som bedrivits i projektform vid kassorna under några år. Det hänger också samman med den s.k. arbetsmiljökommissionens arbete — en utredning där regeringen lagt en stor del av ansvaret för t.ex. arbetsskadeförsäkringen, och där regeringen visat en del av sin numera välkända och tidigare i dag diskuterade handlingsförlamning. Arbetslivsfonden är ett resultat av överenskommelsen Proposition 62, som ligger till grund för utskottsbetänkandet och som var en mycket rörig proposition, lades fram av dåvarande arbetsmarknadsministern men har behandlats i socialförsäkringsutskottet. En del frågor har sakbehandlats nu, medan vissa andra aviserats till kommande propositioner, som brukligt är för närvarande. Det är som bekant inte så lätt att hålla reda på vad som är målsättningar och vad som är löften. Regeringen har själv beskrivit förslagen i denna proposition som en inledande offensiv för en förnyelse av arbetslivet. Det låter något det. Men börjar man skrapa litet på ytan är det kanske inte så mycket med det hela. Vi moderater har i ett par särskilda yttranden till betänkandet påtalat svårigheterna med den splittrade behandlingen av ärenden och med att regeringen säger ett den ena stunden och ett annat den andra. Det gäller t.ex. förslaget i två propositioner om försöksverksamhet med arbetsgivarinträde och regeringsförklaringens tal om en arbetsgivarperiod. Vi har också påtalat att regeringen försöker dölja de värsta bristerna inom vissa socialförsäkringar med olika utredningar och dellösningar. Man kan lätt konstatera att socialdemokraterna älskar det här med fonder och kollektivt sparande. Med hjälp av den s.k. arbetsmiljöavgiften har man nu byggt upp en fond som beräknas omfatta 10,7 miljarder kronor i december 1990. Fondens tillgångar skall användas till bidrag till arbetsgivare för miljöförbättrande åtgärder. Först skall alltså arbetsgivarna betala dryga sociala avgifter och sedan gå och begära bidrag. Tala om byråkrati och rundgång på pengar! Till yttermera visso skall det nu byggas upp en central styrelse, ett nytt ämbetsverk, och regionala styrelser i varje län, dvs. nya byråkratier, som naturligtvis kommer att fördröja ärendebehandlingen. Varför gå denna omväg som kostar mycket pengar och kräver nya administrationsapparater, inte minst när det gäller styrelser med bl.a. representanter för arbetsmarknadens parter, som det heter? Varför inte låta försäkringskassorna själva få disponera medel bl.a. genom de besparingar i försäkringen som aviserats i annat sammanhang? På det här sättet ökar man de korporativa inslagen och möjligheterna, förmodar jag, att förse ”rörelsens barn” med nya uppdrag. Det är kanske det som är meningen? På vad sätt de sjuka gagnas av dessa nya byråkratier är för mig svårt att förstå. Jag skulle vilja att utskottets talesman förklarar för oss vad som är så bra med de nya byråkratierna, det nya ämbetsverket, generaldirektörerna eller vad det nu blir. Vi moderater har sagt nej till arbetsmiljöavgiften och stiftandet av arbetslivsfonden, och vi vidhåller denna uppfattning. I reservation 4 yrkar vi avslag på regeringens förslag rörande arbetslivsfondens verksamhet och yrkar på att avgiften snarast slopas och återbetalas till företagen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservation 4. Vissa förslag i propositionen är bra, t.ex. förslaget om ytterligare sjukpenningnivåer. Vi moderater har länge ansett att det är bättre att vara sjukskriven till en fjärdedel än till hälften om man nu har trefjärdedels arbetsförmåga. Jag har själv väckt motioner om att man i stället för att vara helt sjukskriven skall kunna få sin resa till arbetsplatsen betald om man t.ex. har ont i ett ben och har ett kontorsarbete. Jag kan ju åtminstone glädjas åt att detta förslag förverkligas. Förslaget om att ta bort förtidspensioneringen av arbetmarknadsskäl tycks också äntligen bli förverkligat. I detta ärende har vi moderater motionerat utan framgång i många år, men droppen urholkar som bekant stenen. Vi är eniga i utskottet om vissa övergångsbestämmelser, så att arbetstagare som blivit uppsagda före den 1 januari 1990 men som ännu inte slutat sin anställning skall omfattas av tidigare gällande bestämmelser. Jag övergår så, herr talman, till att kort beröra våra övriga reservationer. I reservation 1 föreslår vi tillsammans med folkpartiet att försäkringskassorna skall kunna köpa inte endast yrkesinriktade rehabiliteringstjänster utan också medicinsk rehabilitering, t.ex. i form av sjukgymnastik. I reservation 2 följer vi upp motionsyrkanden om att socialförsäkringsnämnderna inte skall kopplas in redan på beredningsstadiet av ett ärende, utan vara renodlade beslutsorgan. Det här kommer naturligtvis att ytterligare fördröja handläggningen av dessa angelägna ärenden. I reservation 7 går vi emot förslaget om ett särskilt lönebidrag för förtidspensionärer. Vi moderater har sedan länge arbetat för ett system med flexibla lönebidrag som utgår med hänsyn till nedsättningen i den enskildes arbetsförmåga, oberoende av arbetsgivare och utan tidsgräns. Med denna lösning är det inte nödvändigt att införa ett särskilt lönebidrag för förtidspensionärer. I reservation 8 anser vi i likhet med folkpartiets representanter att vi bör gå vidare på arbetslinjen inom försäkringen genom att på lämpligt sätt använda socialförsäkringsmedel för rehabiliteringsåtgärder, dock inte enligt de byråkratiska system som nu har skisserats. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.